Herr talman! Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den höga arbetslösheten i Gävleborg och de senaste beskeden om varsel och nedläggning av Ericsson i Hudiksvall. Inledningsvis vill jag säga att jag har besvarat ett flertal interpellationer och riksdagsfrågor om varsel och ökad arbetslöshet generellt eller i viss del av landet. Som jag tidigare framhållit har vi sedan i höstas sett en avmattning av konjunkturen. Positivt är dock att höstens stora varselvåg nu minskat. Men läget på arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara osäkert. Den globala finans och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Den svaga internationella konjunkturutvecklingen påverkar Sverige genom lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Regeringen satsade därför 23 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013 i syfte att stimulera ekonomin och stärka tillväxtförutsättningarna. I paketet ingår satsningar på utbildning, infrastruktur, forskning och ungas jobbchanser. Det handlar om reformer för att öka möjligheterna att driva företag, stärka svensk konkurrenskraft och stimulera till fler jobb. I vårpropositionen presenterade regeringen ytterligare satsningar inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling för att dämpa krisens effekter och motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast. Det innebär bland annat 12 400 extra praktik och utbildningsplatser under 2013 och 2014. Totalt satsar regeringen ytterligare ca 3 miljarder kronor under de kommande två åren, varav den större delen i år. Det osäkra läget på arbetsmarknaden innebär självklart utmaningar för Arbetsförmedlingen på regional och lokal nivå. Det finns dock resurser, erfarenhet och rutiner för att hantera dessa situationer. Arbetsförmedlingen har också möjlighet att fördela de medel myndigheten förfogar över så effektivt och bra som möjligt utifrån det arbetsmarknadsläge som råder. I och med Arbetsförmedlingens nationella organisation finns möjlighet att omfördela från regioner och orter med ett relativt bättre arbetsmarknadsläge till delar av landet där läget är mer bekymmersamt. En god samverkan med arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga företrädare liksom med kommunala och regionala företrädare och trygghetsorganisationer är viktig. Arbetslinjen är därmed underbyggd av en aktiv arbetsmarknadspolitik som jag vill fortsätta att utveckla. Det handlar vidare om att rusta Sverige genom investeringar i infrastruktur och forskning, förbättra företagens villkor samt ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Jag är glad över att ha möjligheten att bo i Gävleborg. Där finns vacker natur, bra kommunikationer, rikt kultur och idrottsliv och många bra kommunala verksamheter. Inte minst finns det många trevliga människor. Det vill säga att mycket av det som är viktigt här i livet finns där i mitt län. Men vi har ett stort problem, och det är bristen på jobb. Den höga arbetslösheten är vårt största problem. Det problemet blir än större nu, efter de senaste månadernas varsel i Hudiksvall. Hela 650 personer har varslats. Det ökar i dagsläget länets arbetslöshet med hela 5 procent. Arbetslösheten är skyhög i Sverige. När jag kollade senast gick det sju arbetslösa på varje ledigt jobb. Drygt 400 000 personer tas inte till vara. Det visar tydligt att arbetslösheten är strukturell och inte individuell, som regeringen vill ha det till. I landet är 8,4 procent arbetslösa i åldrarna 16-64 år. Men det är hela 11,5 procent i Gävleborg. Det är en ökning med 1 400 personer sedan 2006. I Gävleborg har vi 15 000 arbetslösa, och det finns drygt 1 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Det säger rätt mycket om läget. Nästan två tredjedelar av länets arbetslösa är långtidsarbetslösa. Samtidigt som de arbetslösa har blivit allt fler under den borgerliga regeringen ser vi att allt färre av de arbetslösa i länet får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Numera får mindre än hälften en ersättning, vilket är en minskning med 20 procent sedan 2006. I Gävleborg går det 15 arbetslösa på varje ledigt jobb, och det innan alla 650 varsel i Hudiksvall har fallit ut. Jag kan göra en jämförelse, herr talman, när det gäller de 650 varslen i Hudiksvall. I Stockholm skulle det motsvara 50 000 personer som skulle förlora jobbet. Det skulle öka Sveriges arbetslöshet med hela 1 procent. Om det hade varit här tror jag att svaret från arbetsmarknadsministern hade sett annorlunda ut. Jag tror att man hade agerat på ett annat sätt. År 2006 var arbetslösheten lägre i Gävleborg - det var 1 500 personer färre som var arbetslösa. Då krävde de borgerliga riksdagsledamöterna i länet en kriskommission av den socialdemokratiska regeringen. Det var en stor debatt, och de drev frågan gång på gång. I dag är det knäpptyst, trots högre arbetslöshet och trots alla dessa varsel. Vad har hänt mer sedan 2006? Jo, länet har fått 13 fler högskoleplatser, trots att det är 1 500 fler arbetslösa. Vi har färre komvuxplatser och färre arbetsmarknadspolitiska insatser. Antalet personer som får en arbetsmarknadsutbildning har mer än halverats. Det här får konsekvenser och är en av orsakerna till den stora ökningen av långtidsarbetslösheten i länet. Gävleborgs förutsättningar att rusta de arbetslösa är inte de bästa. Därför hade det behövts en insikt hos regeringen att man behöver stärka arbetsmarknadspolitiken och öka de offentliga investeringarna. Det hade varit viktigt, men jag saknar tyvärr det. Det finns ju möjligheter om den politiska viljan finns. Länet jobbar på men behöver regeringens stöd. Hudiksvall behöver det. De arbetslösa och de varslade behöver det. Får de det? Mitt svar i dagsläget är tyvärr nej. Men jag skulle vilja ställa några frågor till Hillevi Engström. Är det rimligt att det går 15 arbetslösa på varje ledigt jobb i Gävleborg innan de här varslen har fallit ut? Är det rimligt att vi har färre insatser i dag än vi hade 2006, trots att det är fler arbetslösa? Hade du stått och sett på om 50 000 jobb hade försvunnit i Stockholm? Ska Hudiksvall få något stöd? Eller ska det vara så att ni lyssnar, och så får vi se vad som händer?

Herr talman! Jag håller med Ulla Andersson om att det är fantastiskt uppe i Hudiksvall och i länet Gävleborg på många sätt. Men det finns en bekymmersam arbetsmarknadssituation. Senast i dag hade vi ett möte inom Regeringskansliet med företrädare för Hudiksvalls kommun, såväl oppositionsråd som kommunalråd, och för Region Gävleborg. Man diskuterade regionens situation. Jag har själv haft samtal med landshövdingen Barbro Holmberg och Arbetsförmedlingens representanter. Jag tycker att det finns en fantastisk framåtanda och samsyn och ett fantastiskt samarbete i länet, vilket är väldigt positivt. Ulla Andersson frågar mig om det är rimligt att det finns 15 arbetssökande på varje ledigt jobb. Det är klart att jag tycker att situationen är bekymmersam. Jag tycker också att det är viktigt i sammanhanget att titta på vad vi gör för att skapa fler arbeten. Det som Ulla Andersson tar upp är de arbeten som finns anmälda hos Arbetsförmedlingen. Vi vet att Arbetsförmedlingen har en marknadsandel på kanske 30 procent. Det finns alltså andra lediga jobb. Det gäller att förbättra matchningen mellan dem som söker arbeten och de lediga, ibland dolda, arbetstillfällen som finns och att titta på de möjligheter till stöd som arbetsgivare kan få när de anställer personer som har varit arbetslösa under en period. Regeringen bedriver en aktiv politik för att stärka entreprenörskapet, innovationen och tillväxten i hela landet, inklusive Gävleborgs län, förstås. Vi har diskuterat frågan om samordnare för Hudiksvall, som Ulla Andersson har nämnt, eller kriskommission. Redan 2008 gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen och samverkansorganet i Gävleborg att samordna sina insatser med anledning av varsel om uppsägningar. Regeringens generella bedömning, som gjordes i höstas, var helt enkelt att det inte behövdes ett nytt regeringsbeslut. Det finns en fungerande samordning, och det finns ett bra samarbete mellan länsstyrelsen, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, trygghetsorganisationerna och företagen. I Hudiksvall har man också drabbats av det som interpellationen handlar om, nedläggning av Ericssons fabrik. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera de insatser som görs från ett så pass stort företag som Ericsson, där personalen i allmänhet har goda chanser till omställning och att hitta nya arbeten. Jag är ändå förhoppningsfull inför de insatser som vi har satt in. Det handlar om de utbildningsplatser, de ytterligare praktikplatser och det samarbete som finns i regionen. Vi har också förbättrat möjligheterna till pendling och flyttningsstöd. Det gäller arbeten som kanske finns lediga på andra orter än just där man själv befinner sig.

Herr talman! Visst sker det mycket bra samarbete i vår region, mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och övriga kommuner i länet. Jag är fullt medveten om att man har uppvaktat regeringen. Det bestämde man sig för på en gång när varslen i Ericsson kom. Före det hade alla de varslade på Hiab fått besked om nedläggning. Den framtidsanda som Hillevi Engström nämnde finns, men man behöver hjälp. Den hjälpen får man inte riktigt i dag. Det är den jag efterlyser. Det har varit en brist under en ganska lång tid nu. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det färre arbetsmarknadspolitiska insatser i dag i vårt län än vad det var 2006, då vi hade färre arbetslösa. Sedan dess har antalet som har varit arbetslösa i två år eller längre ökat med 200 procent. Det är 2 000 fler i dag som har varit arbetslösa två år eller längre i länet. Visst har de som varslats på Ericsson och Hiab väldigt bra kompetens. De har troligtvis stora möjligheter på arbetsmarknaden. Men det innebär att den grupp som redan har det svårt kommer att komma allt längre bak i jobbkön, för den stora bristen handlar ändå om antalet jobb. Antalet lediga jobb i Sverige har minskat med 3,6 procent sedan samma tid förra året. I Gävleborgs län är det 10 procent färre jobb. Det får konsekvenser. Vi har fler arbetslösa, och så blir det ännu färre jobb hos Arbetsförmedlingen. Jag är medveten om att det finns jobb på andra håll. Men det är också ett problem. Regeringen har ändrat regelverket så att inte alla lediga jobb förmedlas via Arbetsförmedlingen, vilket gör att de människor som inte har kontakter får det svårare att finna ett arbete. Vänsterpartiet har lagt fram en rad förslag för att stärka möjligheterna för Gävleborg att minska arbetslösheten. Vi har till exempel föreslagit möjligheter för anställda att starta företag, att man får ett stöd för det. Vi har föreslagit ökade stöd för forskning och utveckling kring företag, så att de ska kunna utveckla sina produkter och tjänster. Vi har föreslagit infrastrukturinvesteringar. Till exempel skulle ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall förbättra pendlingsmöjligheterna ytterligare. Vi har föreslagit att SJ ska få ett minskat avkastningskrav. Sveriges dyraste tågsträcka är mellan Gävle och Stockholm. Ett månadskort där kostar nästan lika mycket som det kostar att åka mellan Gävle och Falun under ett helt år. Ändå är det samma längd på sträckan. Vi har föreslagit ökade statsbidrag till kommunsektorn så att de kan anställa fler men också för att öka deras upphandlingar av privata företag. Vi har föreslagit ökade stöd till nybyggnation av bostäder och också upprustningsstöd för hyresrätter. Allt det här tillsammans skulle skapa ungefär 3 000 jobb i vårt län. Dessutom har vi finansierat 1 900 fler utbildningsplatser. Det skulle skapa bättre förutsättningar, dels för att arbetslösa ska kunna få ett jobb eftersom det blir fler jobb, dels för att de arbetslösa ska kunna få bättre möjligheter till omställning och utbildning. Jag konstaterar att Hillevi Engström i sitt svar hänvisar till den budget man lade fram i höstas och den budget man nu har lagt fram. Den budget som regeringen lade fram i höstas var för ungefär 140 000 färre arbetslösa än den budget man nu fick revidera upp prognosmässigt för arbetslösheten. Ändå menar Hillevi Engström att den budgeten är tillräcklig. Man räknar alltså med 140 000 fler arbetslösa de närmaste fyra åren, men man kommer inte med några ytterligare insatser för att förstärka möjligheterna till jobb, för att öka antalet jobb eller för att se till att det blir bättre utbildnings och omskolningsmöjligheter. Jag tycker fortfarande inte att Hillevi Engström riktigt har svarat på mina frågor: Ska Hudiksvall få något stöd? Det svar som jag har fått, som jag tolkar det i alla fall, är nej. Det är bra som det är, ungefär, fast man efterfrågar mer stöd. Jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker att regeringen har ett ansvar för arbetslösheten i hela landet och särskilt i regioner där man är extra utsatt.

Herr talman! Med Vänsterpartiets politik kan man i alla fall räkna med att invånarna och företagen i Hudiksvall och Gävleborg får betydligt tuffare tider. Vänsterpartiet föreslår ju, tror jag, så mycket som 90 miljarder kronor i höjda skatter. Det lär knappast leda till fler arbeten. Som jag betonade i mitt interpellationssvar är Arbetsförmedlingen numera en nationell myndighet med möjlighet att omfördela resurser till de delar av landet som behöver dem mest. I dialog med Arbetsförmedlingen har jag försäkrat mig om att det finns resurser till omställning och möjligheter till arbetsmarknadsutbildning, vilket jag såg när jag besökte Gävle ganska nyligen. Regeringen satsade utöver de 23 miljarder kronorna i höstens budget för 2013 ytterligare 3 miljarder kronor i vårpropositionen i april. Vi har också gjort en av de mest betydande satsningarna någonsin på infrastruktur - drygt 500 miljarder kronor fram till 2025, tillsammans med stora satsningar på forskning, innovationer, investeraravdrag, stöd till regional utveckling och stöd till arbetsmarknadspolitiken. Låt mig nämna några saker när det gäller arbetsmarknadspolitiken som är det område som jag ansvarar för. Vi har i budgeten för 2013 förstärkt nystartsjobben för unga och förstärkt insatser för ungdomar före arbetsmarknadsgarantierna med tidiga förmedlingsstöd och insatser i arbetsmarknadspolitiken. Vi har förlängt folkhögskolesatsningen och utökat den till dem över 25 år. Vi har fler platser i garantierna. Vi har möjligheter till högre studiemedel för ungdomar, där ungdomar kan få upp till 6 500 kronor per månad för att gå tillbaka till skolan. Vi har ändrat reglerna för flyttbidrag till långtidsarbetslösa ungdomar. Vi har ändrat och förbättrat reglerna för instegsjobb för nyanlända, förstärkt det särskilda anställningsstödet och utökat platserna i SIUS med mera. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att, som Vänsterpartiet gör, utlova jobb samtidigt som man lovar enormt stora skattehöjningar på arbete, på företagande och inte minst på ungdomars jobb. Jag vill tillförsäkra att invånarna i Hudiksvall såväl som i hela Gävleborg och Sverige kan få ett bra stöd från Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen är duktig på att samarbeta med omställningsorganisationer och även med företag som varslar så att alla anställda som riskerar arbetslöshet känner att de får ett individuellt stöd som hjälper dem vidare i jakten på ett nytt arbete.

Herr talman! I Vänsterpartiets Sverige kommer de som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden att betala samma skatt som de gör i dag. I Vänsterpartiets Sverige kommer bolagen att betala samma faktiska bolagsskatt som de gjorde i fjol. Men de som tjänar mycket kommer att få betala mer i skatt, och det använder vi till att investera i offentliga, gemensamma nyttigheter som skapar riktiga jobb. Regeringens linje är mer av samma politik - samma politik som inte har funkat, som har lett till en ökad arbetslöshet i Sverige med 92 000 personer, en långtidsarbetslöshet som ökat med över 100 procent i Sverige. I det län jag kommer ifrån har långtidsarbetslösheten för dem som har varit arbetslösa i två år eller längre ökat med 200 procent. Det är mer av samma politik. Det är mer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av olika stöd, medan Vänsterpartiet har en politik för riktiga jobb. Vi menar nämligen att det är det som behövs. Det är inte de arbetslösas fel att det inte finns jobb. Det är ett strukturellt problem som regeringen har ansvar för att lösa. Jag finner det märkligt att man föreslår mer av samma sak. Det finns inga nya lösningar, inga visioner om hur det ska komma jobb i Sverige, utan det är arbetsmarknadspolitiska stöd. Antalet bidragsjobb ökar lavinartat i Sverige. Jag fick en kommentar en gång när det hade framkommit att antalet städjobb som har kommit i Sverige har subventionerats av staten två gånger till ungefär 50 procent. Den kommentaren var: Tänk att det fanns en tid när arbetsgivarna faktiskt betalade den lön som den anställda skulle ha! Regeringens politik är olika former av bidrag, och det har inte lett till fler jobb. Det Sverige behöver är därför en annan regering med en annan politik som sätter jobben främst. Då behövs det samhällsnyttiga investeringar som skapar riktiga jobb.

Herr talman! Sverige har en för hög arbetslöshet. Men låt oss komma ihåg att vi har den lägsta långtidsarbetslösheten i hela Europa, vilket är någonting bra som vi ska värna om. Jag tror att man bygger Sverige starkt genom att man har ett bra företagsklimat, inte genom att man höjer skatterna och lägger dem på att ordna jobb i offentlig sektor. Vi måste ha ett ännu bättre näringslivsklimat. Vi måste göra mer på forsknings och innovationssidan, och vi måste satsa - vilket vi gör - på utbildning och på välutbildad arbetskraft. Vi har förbättrat och utökat platserna inom utbildningsväsendet med yrkesvux, praktik, arbetsmarknadsutbildning och ingenjörs och sjuksköterskeutbildning. Vi måste se till att de som riskerar arbetslöshet eller redan är arbetslösa får bra möjligheter till omställning. Det är bekymmersamt i vissa delar av landet, och där måste vi också uppmuntra till arbetspendling eller till att kanske flytta dit där de lediga arbetena finns. Det skiljer sig väldigt mycket åt. Granne med Gävleborgs län har vi Uppsala län som har den lägsta arbetslösheten i hela Sverige. Vi har även Stockholms län. Det finns jobb, och det omsätts jobb, även när det är lågkonjunktur. Ungefär en miljon jobb omsätts varje år i Sverige, även i svåra situationer. Låt oss inte gömma bort det. Avslutningsvis: Det är viktigt att Arbetsförmedlingen förmår ge dem som söker arbete stöd och hjälp utifrån individens särskilda egna behov. Där finns det, vill jag ändå påpeka, möjligheter till omställning och arbetsmarknadsutbildning, praktik och andra typer av insatser.